Herr talman! Jag skall bara ta upp en liten bit av hela det ämne som vi diskuterar här i dag. Vårdsektorn, som är den mest expanderande verksamheten från arbetskraftssynpunkt, är också ett verksamhetsområde där det ställs stora krav på de anställda men där utbildningen inte följt med i utvecklingen. Utbildningen har av olika anledningar släpat efter både kvalitativt och kvantitativt. För de anställda på vårdområdet utgör den bristande utbildningen en av anledningarna till att de känner så stor otillfredsställelse med sin arbetsinsats att de helt enkelt slutar sitt arbete. För att över huvud taget klara olika institutioner sänks kraven på utbildning genom dispenser och nedskärningar inom vissa ämnesområden. Detta innebär att många klarar sitt jobb ännu sämre, vilket drabbar både personal och patienter. Så är ekorrhjulet i gång, och vi har en personalomsättning som vid vissa vårdinrättningar i dag ligger på 100 96 årligen. Det borde enligt vår uppfattning inte vara så svårt att få till stånd ett förbättrat utbildningssystem inom vårdsektorn, där det finns ett stort behov av personal för arbetsuppgifter som är olika avancerade. Vi har föreslagit en enhetlig grundutbildning i botten för alla som söker till vårdutbildning. Denna grundutbildning skulle sedan kunna byggas på med vidareutbildning, anpassad till givna arbetsuppgifter och varvad med praktiska erfarenheter. Genom en sådan uppbyggnad skulle en stor del av vårdutbildningen kunna brytas ner i ett antal kortare kurser som varvas med praktik. Man kunde då avskaffa terminsindelningen, vilket skulle underlätta tillgången på praktikplatser. Samtidigt medger ett sådant system att utbildningen blir öppen för alla som skaffat sig erforderlig praktik, och möjligheten till vidareutbildning inom yrket bibehålls oavsett betygspoäng från tidigare utbildning. Vi förutsätter naturligtvis att lön utgår såväl under praktiktid som under utbildningen. En sådan anpassad utbildning skulle för de anställda medverka till en större tillfredsställelse i utförandet av arbetsuppgifterna och därmed påverka personalomsättningen i positiv riktning. I betänkandet hänvisas till att ett av högskolereformens syften är att underlätta och främja återkommande utbildning och att det inom vårdyrkesområdet finns exempel på återkommande utbildning i påbyggnadslinjerna och den föreslagna nya utbildningen till läkare för sjuksköterskor. Vidare har vissa yrkeskategorier möjlighet att genomgå en avkortad studiegång på sjuksköterskelinjen och den sociala servicelinjen. Därmed anser utskottet att arbetet med att förverkliga idén om återkommande utbildning har påbörjats. Och det anses tillräckligt f. n. I övrigt hänvisas till aviserade och nyligen tillsatta utredningar. Jag anser emellertid att personalsituationen inom vårdsektorn är sådan att en utbildningsplanering för vårdyrkespersonal inte kan vänta. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionerna 960 och 1161, yrkande 1. Jag vill också, herr talman, beröra en annan vårdyrkesutbildning — det gäller utbildningen till ålderdomshemsföreståndare. Från både läraroch elevhåll har stark kritik riktats mot VÅRD-76 förslag. Kritiken riktar sig dels mot att de berörda inte har fått ta del i utarbetandet av utbildningsplanen, dels mot att den föreslagna studieplanen får en för bred inriktning, vilket de anser innebär en kvalitetsförsämring av utbildningen. Vi anser att det finns all anledning att ta hänsyn till den framförda kritiken, eftersom det är de här berörda som har praktiska erfarenheter från åldringsvården och som bäst kan avgöra vad som skall ingå i utbildningen.

Herr talman! I motionerna 379 och 1157 påtalar företrädare för fyra riksdagspartier det mycket begränsade utbudet av utbildningsmöjligheter för livsmedelsindustrin. Motionskraven innebär att minst en linje med livsmedelsteknisk inriktning ytterligare bör inrättas inom den yrkestekniska högskolan. I motionerna har vi framhållit att livsmedelsindustrin för sin fortsatta expansion i högsta grad är beroende av möjligheterna att rekrytera och vidareutbilda personal till skilda befattningar. Mot bakgrund av att svensk livsmedelsindustri svarar för mer än 10 96 av industrins totala förädlingsvärde och sysselsätter 70 000-75 000 personer borde branschens ut forskning inom bildningsbehov på olika nivåer vara väl tillgodosett i samhällets institutioner. Tyvärr tvingas vi konstatera att så inte är fallet, och detta gäller i lika hög grad grundläggande yrkesteknisk utbildning i gymnasieskolan som vidareutbildning. I dag är t.ex. försöksverksamheten med yrkesteknisk högskoleutbildning vid Lunds universitet med 30 elevplatser den enda mer kvalificerade vidareutbildning som kan erbjudas anställda i livsmedelsindustrin.

Det är emellertid, som jag inledningsvis framhöll, inte enbart vidareutbildningsmöjligheterna som är dåligt tillgodosedda för livsmedelsindustrins vidkommande. Gjorda beräkningar antyder att gymnasieskolans livsmedelstekniska linje och specialkurser f. n. ger livsmedelsindustrin ett årligt tillskott av grundutbildad arbetskraft motsvarande 2-3 ?/00 av antalet anställda. De för många livsmedelsföretag mycket akuta problemen beträffande rekrytering och utbildning av de anställda måste därför lösas genom internatutbildning. För vissa livsmedelsbranscher, t.ex. bageri och konditori samt slakteri och charkuteribranscherna har då den traditionella lärlingsutbildningen varit ett alternativ. Men inte heller den utbildningsformen får i dag ett sådant statsstöd att den kan tänkas bli av någon större omfattning. Bidraget utgör 3 200 kr. för en treårig utbildningstid. Eftersom antalet bidragsrum är otillräckligt har emellertid under senare tid inte ens denna blygsamma ersättning kunnat beviljas samtliga företag som ansökt om statsbidrag. När vi i dag av sysselsättningspolitiska skäl ger bidrag om 10 kr. per timme för beredskapsarbeten, syftande till att bereda ungdom mellan 16 och 20 år praktisk erfarenhet från arbetslivet, är det ganska svårförståeligt att ett livsmedelsföretag som ger ungdomar en treårig yrkesutbildning inte skall få åtminstone samma ersättning som företagen får om de utan nämnvärda förpliktelser ger ungdomar sysselsättning. Med vad jag nu anfört har jag velat exemplifiera att livsmedelsindustrins utbildningsbehov är dåligt tillgodosedda i vårt skolsystem och att andra utbildningsformer som till följd därav måste utnyttjas ges ett otillräckligt stöd. Jag anser att det svenska jordbrukets och dess förädlingsindustris omfattning och inte minst den betydelse en effektiv livsmedelsproduktion har borde motivera aktiva insatser för att förbättra utbildningssituationen. I det sammanhanget är en utökning av försöksverksamheten med yrkesteknisk högskoleutbildning endast en delåtgärd, men en för livsmedelsindustrin mycket betydelsefull sådan. Herr talman! Även om det i högsta grad vore väl motiverat att nu ställa andra yrkanden än utskottets skall jag avstå från detta. Jag vill dock redovisa min avsikt att så snart det är möjligt återkomma till de angelägna frågor som tagits upp i motionerna 379 och 1157.

Herr talman! Även jag skall sälla mig till de motionärer som säger några ord i anslutning till en av utbildningsutskottet i år avstyrkt motion. Det gäller här den av Tage Magnusson, Arne Persson och mig själv lämnade motionen med förslag om försöksverksamhet med polymerteknisk utbildning av YTH-karaktär i Borås. Det finns inom Boråsregionen ett betydande intresse för att inrätta en utbildning av det slag som föreslås. Företrädare för textil-, gummioch plastindustrin, såväl på arbetstagar som på arbetsgivarsidan, har klart uttalat att det finns behov av denna utbildning. Kommunala myndigheter och länsföreträdare har uttryckt samma uppfattning.

Det bör kanske också sägas att den föreslagna utbildningen innebär en viss form av nytänkande på så sätt att man föreslår en utbildning som täcker ett bredare fält inom det polymertekniska området än vad som vanligtvis eftersträvas, genom att undervisningen om gummi och plastmaterial kompletteras med undervisning om textilt material. Nu har utbildningsutskottet under åberopande av att det vill avvakta resultatet av pågående försök med YTH-utbildning avstyrkt motionen. Jag har en viss förståelse för utskottets synpunkter, även om jag inte tror att en utökning av försöksverksamheten med den i motionen föreslagna utbildningen skulle ha stört den pågående försöksverksamheten. Denna skulle kanske tvärtom ha berikats. Det är väl riktigt att den föreslagna utbildningen eventuellt kan tas upp som en lokal utbildningslinje vid högskolan i Borås. En allvarlig svaghet med en sådan lösning är dock att man på grund av de olika betingelserna i fråga om studiestöd vid en allmän linje och en försöksverksamhet med YTH inte kan nå samma rekryteringsunderlag. Näringslivsföreträdarna önskar att anställda inom branscherna som har flerårig vana av tillverkningsprocesserna och som genom utbildning vill kvalificera sig för arbetsledande och planerande befattningar skall kunna komma i fråga. Men om man skall kunna intressera denna kategori för vidareutbildning krävs studiestöd av det slag som försöksverksamheten med YTH ger. Herr talman! Mot ett enigt utskott tänker jag inte ställa något yrkande om bifall till motionen, men jag vågar nog förutspå att motionen återkommer. Boråsregionen har behov av en utbildning av det här slaget, och det har den f. ö. beträffande en hel del andra utbildningar som också har avstyrkts av utbildningsutskottet.

Herr talman! Till grund för utbildningsutskottets ställningstaganden till högskolelagen ligger bl.a. ett yttrande från jordbruksutskottet, och jag har begärt ordet för att göra några kommentarer till detta yttrande. Jordbruksutskottet har förordat att motionen 1397 syftande till att överföra jordbrukets högskolor till utbildningsdepartementets ansvarsområde inte bör föranleda någon åtgärd. Det är självfallet riktigt, som sägs i det särskilda yttrande som avgivits av herr Alemyr m.fl., att möjligheterna att väga behoven inom alla sektorer av högskoleorganisationen skulle underlättas, om samtliga statliga högskoleenheter sorterade under en myndighet och ett departement. Anledningen till att varken den tidigare eller den nuvarande regeringens jordbruksministrar trots denna fördel förordat en sådan ordning har varit att man ansett det opraktiskt att under utbildningsdepartementet hantera den stora forsknings och försöksverksamhet med stark anknytning till näringsgrenarna som bedrivs inom jordbrukets högskolor. Det är av samma skäl som jordbruksutskottet enhälligt intagit sin ståndpunkt i denna fråga.

Jordbruksutskottets yttrande är på den punkten nära nog ett ordagrant citat ur motionens redovisning av innebörden av motionsyrkandet. Jordbruksutskottets yttrande var också på denna punkt enhälligt, och jag förutsätter att detta kommer att avspeglas vid kammarens ställningstagande till yrkande 10 i motionen 1407.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig vilka ytterligare åtgärder regeringen ämnar vidta för att skapa full sysselsättning åt byggnadsarbetarna i Norrbotten. Fru Berglund har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag kommer att vidta för att trygga byggnadsarbetarnas sysselsättning i Norrbotten. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Regeringen har därefter från länsarbetsnämnden i Norrbotten, liksom också från Norrbottendelegationen, fått in förslag till ytterligare byggnadsobjekt, som kan tidigareläggas för att stödja sysselsättningen på byggarbetsmarknaden i länet under nästkommande vinter. Beredning av dessa förslag pågår f. n. inom regeringskansliet. Till grund för detta arbete ligger även rapporter från länsarbetsnämnden i Norrbotten om situationen på byggarbetsmarknaden i länet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. Det är ju bra att man funderar över de här problemen och tänker på vad som kan tidigareläggas, men enligt de informationer som jag har fått står det helt klart att det behövs mycket betydande insatser. Situationen är ytterst allvarlig inför senhösten, vintern och våren 1977/78. På byggnadsarbetarhåll talar man om katastrofhot, och det är ingen överdrift. Trots tidigarelagda byggprojekt finns det nu i det närmaste 1000 arbetslösa byggnadsarbetare i Norrbotten, och då skall man ta med i beräkningen att många redan har tvingats lämna länet. För oss i Norrbotten är det trist att notera att flyttlasspolitiken håller på att återuppstå, att Norrbotten sätts på sparlåga, att oron sprider sig och att folk återigen börjat tappa tron på framtiden. Den tron fick verkligen en knäck när Stålverk 80 torpederades. Man trodde att den gamla kolonialpolitiken äntligen hade avlösts av något bättre, men så blev det tvärtom. Nu står människorna i det nordligaste länet med problem upp till halsen. Krissituationen för tankarna tillbaka till 1930-talets svåra år. Jag skall inte gå igenom hela problematiken, eftersom det inte finns tid för det nu. En av de hårdast drabbade grupperna är emellertid byggnadsarbetarna. Herr Ahlmark gav inget konkret besked om hur jobben och tryggheten för den här yrkesgruppen skall kunna garanteras. Vi har som sagt närmare 19000 arbetslösa, men det kommer att bli ännu svårare. 1978 kan, om ingenting verkligt radikalt sker, bli det riktigt svåra året med kanske 1 500 arbetslösa byggnads och anläggningsarbetare redan under de första sex månaderna. Hur skall den arbetslösheten klaras av och vilka konkreta besked har herr Ahlmark att ge en mycket orolig byggnadsarbetarkår? Hur skall jobben garanteras för dem som redan är arbetslösa? Det är frågor som trots vad herr Ahlmark nu sagt är obesvarade. Jag skulle vilja fråga om arbetsmarknadsministern har för avsikt att engagera sig för något större projekt, som väsentligt skulle kunna förändra situationen. Annars måste jag, som byggnadsarbetarna i ett brev till herr Ahlmark redan gjort, ställa frågan: Råder du våra medlemmar att lämna Norrbotten?

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Ahlmark för svaret på min fråga. Jag tycker att det är bra att man i regeringskansliet tänker och överväger, men jag hoppas också att det inte drar för långt ut på tiden. Anledningen till min fråga är den oro som byggnadsarbetarna i Norrbotten känner för sin framtid. De har också i ett brev till statsrådet gett uttryck för oron och önskat få diskutera den uppkomna situationen med statsrådet Ahlmark. De har ännu inte fått veta när detta kan ske. Kan statsrådet i "dag ge besked om när överläggningarna med byggnadsarbetarna i Norrbotten kan komma till stånd? Byggnadsarbetarna är en yrkesgrupp som har svårt att känna trygghet på arbetsmarknaden, bl.a. beroende på att de flesta är objektsanställda. Därför är det viktigt att man inte förhalar beskeden och ytterligare förvärrar arbetarnas situation. Under valrörelsen försökte ledamöter i den nuvarande borgerliga regeringen ge sken av att alla sysselsättningsfrågor kunde lösas genom att de som på grund av lågkonjunktur, kärnkraftsstopp eller annat blev arbetslösa skulle isolera hus. Nu när det finns möjlighet för dessa le damöter att förverkliga ett av sina vallöften har de borgerliga partieria Nr 122 avslagit det socialdemokratiska förslaget om en särskild försökskampanj Tisdagen den för energisparande och sysselsättning i Norrbotten. 3 maj 1977 F.n. är 10 96 av byggnadskassans medlemmar arbetslösa. Hösten 1977 — kommer 1 000 att vara arbetslösa och våren 1978 1 500. Det finns behov Om åtgärder för att av 100 praktikplatser, då 140 elever kommer att utexamineras från bygg — irygga sysselsättnadstekniska linjer vid gymnasieskolan. Det är situationen i ett nötskal. — ningen för bygg Därför måste statsrådet Ahlmark förstå att byggnadsarbetarna i Norr — nadsarbetare i botten finner det högst egendomligt, mot bakgrunden av alla de borgerliga — Norrbotten partiernas löften och den bistra verkligheten för byggnadsarbetarna i Norrbotten, att regeringen inte tar tillfället i akt att som komplement till en del tidigareläggningar också igångsätta försöksverksamheten med husisolering. Arbetsmarknadsstyrelsen har i sitt remissvar angående energisparmöjligheter i befintlig bebyggelse framhållit att ett snabbt genomförande av planverkets förslag skulle få ett betydande genomslag på arbetsmarknaden med risker för störningar av den normala byggnadsverksamheten. AMS förordar därför en försöksverksamhet som kan ge viktiga erfarenheter på området. Herr talman! I Norrbotten hotar stor arbetslöshet. Det är därför motiverat att försöka även med husisolering, och det brådskar med en sådan åtgärd. Nu har regeringens proposition angående energisparande åtgärder skjutits upp på en oviss framtid, och därför vill jag fråga herr Ahlmark: Ämnar statsrådet Ahlmark med tanke på byggnadsarbetarnas sysselsättningssituation överväga att se till att en försöksverksamhet med energisparande åtgärder kommer till stånd i Norrbotten med det snaraste?

Herr talman! Herr Lövenborg talade om ”kolonialpolitik”. Jag vill bara erinra om att vi för några månader sedan presenterade en hel rad olika åtgärder för att trygga sysselsättningen för byggnadsarbetarna i Norrbottens län. De gällde Holmforshemmet i Boden, tekniska högskolan i Luleå, en mekanisk verkstad i Kalix, en rad projekt för televerket, rätt många åtgärder avseende vägverket, brobyggen, SJ osv. Kostnaden för förslagen uppgick till sammanlagt 145 milj.kr., och de beräknades ge jobb för ungefär 450 personer. Detta är ett uttryck för vår ambition att inte bedriva det som herr Lövenborg kallar en kolonialpolitik utan att i stället satsa på sysselsättningen i Norrbottens län. Jag är helt på det klara med att det är ett allvarligt läge för byggnadsarbetarna i Norrbottens län inför nästa vinter. Vi har fått in många förslag till byggnadsobjekt, som kan tidigareläggas för att klara sysselsättningen. Det rör sig om sammanlagt ett åttiotal olika förslag, som skulle kosta flera hundra miljoner att genomföra. Innan regeringen beslutar att tidigarelägga några av dessa objekt måste vi studera varje förslag och fråga oss, hur mycket sysselsättning de kom 153 mer att ge, om projekteringen är klar, om det finns några planhinder av formell karaktär eller andra tekniska problem som först måste lösas. När den prövningen är klar — och jag hoppas att den skall bli färdig under denna månad - kommer regeringen att besluta om tidigareläggningar. Hur många och vilka projekt det kommer att bli kan jag därför inte svara på i dag. Men jag kan försäkra både herr Lövenborg och fru Berglund att vi är fullt medvetna om de allvarliga problemen i Norrbottens län och att vi jobbar med just de frågorna.
Herr talman! Mörkret tycks sänka sig över Norrbotten. Man känner en fläkt av den gamla tidens kolonialpolitik. Vi har en hög arbetslöshet, vi har en katastrofartad situation. Det största regeringspartiet gick i valkampanjen ut med beskedet att man skulle skaffa 400 000 nya jobb bara man vann valet. Vi har snart 100 000 färre jobb i vårt land och åtskilligt färre än förut i Norrbotten. Byggnadsarbetarna i det nordligaste länet är inte hjälpta med mer eller mindre yviga deklarationer, utan det handlar faktiskt om att skaffa fram jobb och göra det mycket snart. Vad som finns i ett eventuellt paket, som herr Ahlmark säger skall komma mycket snart, vet vi ju ingenting om. Man har från länsarbetsnämndens sida begärt tidigareläggning av några större projekt för att klara problemen för byggnadsarbetarna och för anläggningsarbetarna. Dit hör exempelvis frågan om ett kulsinterverk i Kiruna, där ju LKAB har beslutat om senareläggning. Det skärper läget ytterligare, och beslutet strider även på annat sätt mot länets intressen. Jag skulle vilja fråga herr Ahlmark hur han ser på den frågan och om han har några allvarliga tankar på att ta initiativ för att trycka på så att det projektet skall bli av — inte senare utan nu mycket snabbt. Ett annat projekt som har aktualiserats är mellanriksvägen Kiruna Narvik, där länsarbetsnämnden kräver byggstart hösten 1977. Har arbetsmarknadsministern för avsikt att göra något för att det projektet skall tidigareläggas? Utöver alla dessa problem har vi de drastiskt minskade arbetstillfällena som Vattenfall orsakar genom att anläggningsarbeten avslutas. Vad vill arbetsmarknadsministern göra för att klara de mycket svåra problemen?
Herr talman! Jag vill framhålla att om man på lång sikt skall lösa sysselsättningsfrågorna i vårt län, både för byggnadsarbetarna och för andra kategorier, krävs det att våra basindustrier byggs ut och förnyas och att förädlingen av skogen, malmen och stålet utökas. Där har den borgerliga regeringen ett stort ansvar. När det gäller byggarbetsmarknaden och den situation som byggnads = Nr 122 arbetarna har kommit i alldeles oförskyllt, är det viktigt att man inte Tisdagen den dröjer för länge med besked. 3 maj 1977 Jag ställde en fråga till herr Ahlmark: När kommer byggnadsarbetarna —— Li att få diskutera med herr Ahlmark om den situation som berörs i brevet — Om åtgärder för att från Byggnads till kanslihuset? trygga sysselsätt Anledningen till den stora oron är i första hand situationen som sådan, = ningen för byggmen också det besked som man fick när Hammaren-projektet skulle nadsarbetare i stoppas. Då sade företrädare för den borgerliga regeringen att byggnads Norrbotten arbetarna skulle stämpla och åka söderut. Och det har verkligen blivit en realitet för dem att de inte har några möjligheter att få arbete på hemmaplan eller i länet, utan de erbjuds arbete på t.ex. Gotland. Den andra frågan som jag ställde till herr Ahlmark och som jag inte fick svar på gällde energisparande åtgärder såsom husisolering. Vi minns alla från valrörelsen hur den nuvarande statsministern påstod att man kunde spara ungefär 50 96 av den energi som åtgår för bostadsuppvärmning genom att förbättra isoleringen. Hela argumentationen gick ut på att man skulle skaffa jobb genom att isolera hus. Hur går det med den saken?
Herr talman! Energibesparande åtgärder genom isolering av hus var uppe till debatt här i förra veckan. Jag går alltså inte nu in på isoleringsfrågorna. Vad gäller innehållet i ett nytt paket för Norrbotten har jag redogjort för att vi hoppas bli klara med det under den här månaden. Vi håller på att gå igenom de projekt som har föreslagits av länsarbetsnämnden och Norrbottendelegationen. Fru Berglund låtsas som om vi skulle vara ointresserade av basinvesteringarna i Norrbotten. Men vilken var egentligen den första kris som den nya regeringen fick ta itu med i oktober förra året? Jo, det var ju NJA och Stålverk 80! Vi märkte att kalkylerna för Stålverk 80 bara inte höll, utan var en fasad. Och vi fick gå in med 1,8 miljarder kronor för att klara rekonstruktionen av NJA. Är inte det ett tillräckligt bevis för att den nuvarande regeringen verkligen vill värna om basinvesteringarna i Norrbotten? Vi kommer att fortsätta med det och lägga fram nya förslag för att undvika en annars hotande arbetslöshet bland byggnadsarbetarna i Norrbotten.
Herr talman! Herr Ahlmark säger att det finns bevis för att den nuvarande regeringen vill slå vakt om basnäringarnas utveckling i Norrbotten, men jag tror liksom de flesta av vårt folk där uppe att han är rätt ensam om den bedömningen. Jag kan ju inte göra annat än konstatera att det inte är Per Ahlmark som anläggnings och byggnadsarbetarna i det länet skall förlita sig på — här får man inga som helst konkreta besked, och bara halvkvädna visor kan ju byggnadsarbetarna inte leva Å på! Det fanns all anledning till berättigad kritik under den förra regeringens tid, men en sak står då helt klar för mig, och det är att när det blev ett borgerligt styre i landet var det ungefär som att dra ner en rullgardin, framför allt för oss som lever i de nordligaste länen.
Herr talman! Jag låtsas inte någonting, utan den oro jag känner är äkta. Jag delar den oron med många människor i Norrbotten — jag skulle tro att flertalet norrbottningar är väldigt oroliga för vad som kommer att ske där i framtiden. Vad kommer den borgerliga regeringen att göra för dem? Kommer den att stå fast vid det beslut som riksdagen i stor enighet fattade, att man skulle tillförsäkra Norrbotten 2 300 nya arbetstillfällen? Den borgerliga regeringen talar om ett metallurgiskt centrum, men jag har ännu inte mött någon som kan tala om vad detta skulle innebära sysselsättningsmässigt och i form av investeringar i Norrbotten. Det är bara så; det är alltså ingenting som jag låtsas, utan jag är verkligen mycket orolig. När det gäller strukturproblemen inom stålindustrin måste jag säga att lågkonjunktur och strukturproblem inte kan få ödelägga hela vår länsdel. Där måste tas ett ordentligt tag för att lösa strukturproblemen, och det är regeringen som skall göra det.
Herr talman! Jag har ju hela tiden visat att vi delar oron för sysselsättningsläget i Norrbottens län. Det var därför som vi gick in med denna enorma satsning på 1 800 milj.kr. för att klara rekonstruktionen av NJA. Inte hade vi gått in med 1,8 miljarder kronor om vi inte hade varit oroade för sysselsättningen i Norrbotten. Och inte hade vi fortsatt arbetet med paketet som vi lade fram i januari för att öka sysselsättningen bland byggnadsarbetare med en rad olika projekt, om vi inte varit oroade för hur sysselsättningsläget annars skulle ha kunnat utvecklas! Och om vi inte hade varit oroade skulle vi naturligtvis inte heller jobba som vi nu gör med ett åttital olika förslag för att öka sysselsättningen bland byggnadsarbetarna, i kontakt med den byggdelegation, där parterna på byggarbetsmarknaden ingår under ledning av statssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet. Vi delar alltså oron för sysselsättningen i Norrbotten. Därför vidtar vi åtgärder. Vi har gjort det, och vi kommer att göra det även i fortsättningen.
Herr talman! Det är bra om ni delar vår oro, men det är viktigt att den borgerliga regeringen då också lämnar konkreta besked om t.ex. hur sysselsättningsproblemen skall kunna lösas på lång sikt. Jag har fortfarande inte fått något besked om när statsrådet Ahlmark har tid att diskutera de frågorna med Byggnads i Norrbotten.
Utbildningsbidraget — den s.k. 25-kronan — har som bekant tillkommit för att ge möjligheter för företagen att behålla sin arbetskraft under lågkonjunktur. Detta har fått goda effekter för sysselsättningen.
Jag kan väl bara säga att tidigareläggningen av olika projekt är en utmärkt åtgärd men att en av byggnadsarbetarna i en intervju sagt att vad de nu upplever visserligen är bra men att det ändå bara är som att ge en magnecyl vid en livshotande sjukdom: plågorna dämpas bara något för stunden.
På vissa orter har emellertid icke önskvärda konsekvenser uppstått som exempelvis svårigheter för expansiva företag att rekrytera personal. Har arbetsmarknadsministern uppmärksammat de negativa konsekvenser som utbildningsbidraget fått när det gäller möjligheter att rekrytera arbetskraft till expansiva företag på vissa orter?
Det är därför viktigt att regeringen också arbetar på att finna långsiktiga lösningar på sysselsättningsproblematiken.

Herr talman! Herr Fridolfsson har frågat mig om jag har uppmärksammat de negativa konsekvenser som utbildningsbidraget, den s.k. 25 kronan, fått när det gäller möjligheter att rekrytera arbetskraft till expansiva företag på vissa orter.

Hjälp till företagen att kunna behålla personalen under en nedgång och dessutom höja utbildningsnivån hos de anställda måste därför vara riktig politik. I den senaste konjunkturbarometern från konjunkturinstitutet uppgav 27 96 av alla industriföretag att de hade brist på yrkesarbetare. Att företag på vissa orter och i vissa branscher har brist på utbildad arbetskraft är ett problem som finns vid såväl hög som lågkonjunktur. Dessa problem söker vi lösa med olika arbetsmarknadspolitiska medel — arbetsmarknadsutbildning, flyttningsersättning m.m. Vi försöker också lösa dem genom att förmå arbetssökande att välja ett yrke som inte är så könsrollsbundet. Mot den här bakgrunden kan jag inte hålla med herr Fridolfsson om att de expansiva företagens problem på vissa orter är en konsekvens av 25-kronan.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

Denna uppfattning delar jag med huvudparten av riksdagsledamöterna, och jag skulle tro att stora delar av industrin tycker sammalunda. Att företag med sysselsättningssvårigheter genom utbildningsbidraget har fått möjligheter att behålla sin arbetskraft upplevs naturligtvis som något positivt. Skulle inte riksdagen ha beslutat om 25-kronan, hade endast en utväg funnits för många företag — nämligen permitteringsförfarandet. Därför tycker jag att den anvisade vägen är riktig och befogad under en övergångstid. Men det står helt klart — och det är anledningen till min fråga — att utbildningsbidraget slagit snett på vissa orter. Flera expansiva företag har icke haft möjligheter att rekrytera arbetskraft, medan andra företag på orten får utbildningsbidrag för många arbetare för att inte tvingas permittera dem. Det kan ju inte vara riktigt. Det i vällovligt syfte insatta stödet på 25 kr. i timmen för utbildning av personal i de krisdrabbade företagen får naturligtvis inte försvåra en naturlig övergång av arbetskraft från mindre expansiva företag till företag med brist på arbetskraft — särskilt när det gäller samma ort. Jag fick ett långt och uttömmande svar på min fråga, och jag är inte direkt bortskämd med så rejäla svar. Jag kan också instämma i statsrådets lovprisning av 2S-kronan — den har gjort stor nytta. Men nog måste väl ändå arbetsmarknadsministern hålla med om att vissa negativa konsekvenser har följt i 25-kronans kölvatten. Det finns många exempel på företag som icke kan klara exportorder på grund av arbetskraftsbrist. Det trodde jag att statsrådet var medveten om. På den här punkten skulle det ha varit glädjande med ett klart besked; det finns vissa negativa konsekvenser med 25-kronan, men dem skall vi försöka komma till rätta med.
Herr talman! Herr Fridolfsson börjar med en lovsång till 25-kronan. Han säger att det är ett ”riktigt” och ”effektivt” grepp, att en majoritet i riksdagen håller med om det och att man upplever 25-kronan som något positivt också i industrin. Hade man inte haft 25-kronan, hade det blivit en massa permitteringar i onödan. Herr Fridolfsson står alltså, såvitt jag förstår, bakom den förda politiken. Men så kommer en del halvkvädna visor i senare delen av inlägget, nämligen om att 25-kronan har fått negativa konsekvenser. Det är klart, om jag nu skall tolka herr Fridolfsson välvilligt, att om 25-kronan utgår till ett företag där problemen egentligen inte är konjunkturberoende, om företaget inte kan behålla personalen på sikt, och om det samtidigt finns ett annat företag på orten som söker samma typ av arbetskraft, så skulle den i enstaka undantagsfall få en fördröjande effekt. Det måste vi i så fall beklaga. Men det vore intressant om herr Fridolfsson hade några exempel på detta; då får vi titta på de exemplen. Huvudtanken med 25-kronan är ju följande: Den första försvarslinjen mot arbetslöshet går i företagen själva. Se till att man inte permitterar vid en nedgång! Håll kvar de anställda! Se till att de blir utbildade i det jobb de har — eller något annat — så att de är bättre rustade när orderingången väl börjar komma och konjunkturen har vänt! Såvitt jag förstår står herr Fridolfsson bakom ideologin när det gäller 25-kronan. Det är bra. Han säger att den har lett till oönskade konsekvenser i några fall. Jag efterlyser då de konkreta fallen, så skall vi titta på dem.

Herr talman! Vi är i departementet oerhört intresserade av alla negativa detaljer som skulle kunna störa helhetsbilden. Dem vill vi kunna titta noggrannare på. Jag noterar att herr Fridolfsson inte kommer med något sådant exempel utan i stället säger att principerna är riktiga men att det kan bli negativa konsekvenser någon gång. Jag har beklagat om det skulle vara så. Om det gäller ett företag där svårigheten inte är konjunkturbetonad, där man inte kan behålla personalen på sikt, och om det samtidigt finns ett annat företag på orten som söker samma typ av arbetskraft, som herr Fridolfsson säger, då kan det bli en fördröjande effekt, och det är i så fall beklagligt. Men då måste vi tänka på att företagsutbildningen kommer till stånd efter samråd mellan arbetsmarknadsmyndigheterna och de fackliga organisationerna. Här har ju också facket en viktig tillsynsfunktion. Och vi måste kunna lita på att facket utnyttjar sitt medinflytande och sitt medansvar. Om negativa till företag 160
Herr talman! Jag har inte tagit upp den här frågan för att störa helhetsbilden. Jag deklarerar än en gång att utbildningsbidraget var ett bra grepp, men att man från industrihåll har påtalat vissa negativa konsekvenser. Det måste, efter vad jag kan förstå, vara av intresse för regeringen att en enskild riksdagsman, som f. ö. sitter i det utskott som behandlat de här frågorna, tar upp problem som företag ute i landet brottas med. Jag kan naturligtvis ta riksdagens tid i anspråk med att läsa upp de tio å tolv exempel som Sveriges verkstadsförening har skickat över en förteckning på, men det vore kanske att pressa riksdagens arbetsschema för hårt. Jag skall skicka över förteckningen till departementet, så att ni kan titta på den och se om detta är någonting som man kan göra något åt.

396, och anförde: Herr talman!

Jag delar fru Landbergs uppfattning att samhällets utbildningskapacitet för vårdyrken är för liten. Att det är svårt att öka utbildningskapaciteten beror främst på att många utbildningar måste ske helt eller delvis inne på sjukhusen. Man måste utnyttja den utbildade vårdpersonalen som lärare, och eleverna måste få kontakt med det dagliga arbetet. Det behövs alltså ett långsiktigt arbete med att öka utbildningsresurserna. Utbildningsministern har för avsikt att tillsätta en utredning om sjukvårdsutbildning inom högskolan, och gymnasieskolans vårdlinje byggs ut etappvis. Jag delar också fru Landbergs uppfattning att det är angeläget att de som redan är anställda inom sjukvården får möjlighet till vidareutbildning. Huvudansvaret för det ligger hos arbetsgivarna.

Herr talman! Fru Landberg har helt rätt i att det här är ett mycket viktigt problem. Det kommer att bli allt viktigare genom att behovet av vård ökar i vårt samhälle mycket snabbt. Personalbehovet på vårdsektorn har vuxit kraftigt på senare år. Det blir likadant i framtiden. Det kommer därför att finnas ett stort behov av nyrekrytering till vård yrkena. Då är det två problem som är centrala. Det ena är: Hur skall vi kunna utbilda alla de människor som behövs i vården? Det andra är: Hur skall vi stimulera dem som fått utbildning att stanna kvar i yrket? I dag är vårdutbildningen splittrad och på flera punkter föråldrad. Utbildningsministern kommer därför, som jag meddelade i mitt svar, att inom de närmaste veckorna tillsätta en utredning om vårdutbildningar inom högskolan. Det är det slaget av utbildningar som fru Landberg främst tycks avse med sin fråga. Den utredningen kommer med förtur att ta upp frågorna kring praktiktjänstgöring, som under lång tid varit flaskhalsen i utbildningsplaneringen. Den kommer naturligtvis också att ta upp andra problem, som fru Landberg delvis snuddade vid. Men vi får inte glömma att det inte bara gäller att utbilda ny personal. Det gäller också att se till att de som utbildas inte lämnar sitt yrke. Om de sjuksköterskor som av brist på barnomsorg eller av andra skäl inte är yrkesverksamma skulle återgå i tjänst på heltid eller deltid, skulle sjuksköterskebristen minska högst betydligt. Inom arbetsmarknadsutbildningens ram finns ju reaktiveringskurser för sjuksköterskor, och de har varit av stort värde för dem som velat återgå till yrket men inte kunnat eller vågat, därför att de under några år har tappat kontakten med sitt jobb.
Herr talman! Jag får tolka det senaste svaret så, att arbetsmarknadsministern inte kommer att bifalla den framställning som gjorts från AMS till arbetsmarknadsministern — en framställning stödd av alla de organisationer som jag räknade upp och t.o.m. fackliga organisationer. Det kommer i så fall att innebära att de människor som i dag arbetar inom sjukvården och som saknar formell utbildning, men som skulle kunna ges bristyrkesutbildning inom de här sektorerna som nu är trånga, inte kan fylla dessa luckor. Kommer arbetsmarknadsministern att bifalla den här framställningen eller inte? Om arbetsmarknadsministern gör det kan man omedelbart hjälpa till att minska bristen på utbildad arbetskraft. Om vi finge fler sjuksköterskor skulle också annan sjukvårdspersonal få jobb. Nu hindras de genom att det inte finns utbildade sjuksköterskor.
Herr talman! Vad fru Landberg delvis talar om är en förhållandevis lång utbildning på eftergymnasial nivå. För ungefär två år sedan behandlade riksdagen ingående frågan, om man skulle anordna arbetsmarknadsutbildning på högskolenivå. Den gamla regeringen gjorde då följande uttalande, som riksdagen godkände: ”Detta behov bör —--—- mötas främst med särskilt anordnade kurser. Dessutom bör i undantagsfall även korta yrkesinriktade reguljära kurser kunna utnyttjas. -—-. Det vore --- i allmänhet inte förenligt med Men självfallet kommer den nya regeringen också att vidta åtgärder som kan visa sig lämpliga på kort sikt. Bristyrkesutbildningens omfattning omprövas fortlöpande. Om det skulle visa sig möjligt att genom särskilda bristyrkesutbildningar öka utbildningen till sjuksköterskor avsevärt mer än vad som kan åstadkommas på annat sätt, är jag beredd att överväga det.
Herr talman! Jag förstår att arbetsmarknadsministern med sitt svar menar att han har en helt annan uppfattning än socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, Kommunaltjänstemannaförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska laboratorieassistentföreningen när det gäller den vidareutbildning av personalen som begärts i AMS framställning. Det innebär såvitt jag kan förstå att arbetsmarknadsministern kommer att avslå den framställning som gjorts av AMS, och det beklagar jag. Det kommer samtliga dessa organisationer också att beklaga. Det är nämligen mycket sällan som samtliga dessa organisationer träffar en överenskommelse för att få till stånd en bristyrkesutbildning.
Herr talman! Det som gjorde fru Landberg ledsen var ett direkt citat av vad den gamla regeringen skrev om arbetsmarknadsutbildning. Jag citerade bara ur en proposition som avgavs till riksdagen 1975 och som riksdagen då ställde sig bakom — propositionen 1975:45 s. 81-21. Det är alltså ingenting att bli upphetsad över. Jag sade också att vi är beredda att vidta åtgärder som kan visa sig lämpliga även på kort sikt. Och jag upprepar: Bristyrkesutbildningens omfattning omprövas fortlöpande. Skulle det visa sig möjligt att genom särskilda bristyrkesutbildningar öka utbildningen till sjuksköterskor avsevärt mer än vad som kan åstadkommas på annat sätt är jag beredd att överväga det. Jag har också visat på vilket sätt vi jobbar för att få fler sjuksköterskor. Jag har pekat på utredningen, som skall arbeta med förtur för att se till att flaskhalsarna minskar. Och jag har pekat på de reaktiveringskurser som redan finns inom arbetsmarknadsutbildningens ram.

vandlingen inom Herr talman! Herr Håkansson i Trelleborg har frågat mig på vilket gummiindustrin sätt kommunerna deltar i utredningsarbetet rörande gummivaruindustrin. Givetvis är utredningens arbete av stort intresse för berörda kommuner, och det är angeläget att industriverket på lämpligt sätt samråder med dessa i utredningsarbetet. Jag förutsätter att detta kommer att ske på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! Bakgrunden till min fråga är en debatt som jag hade med industriministern den 25 november i fjol.

Hur stämmer statsrådets uttalande i dag med hans uttalande i den senaste debatten och med verkligheten? Det har ju hänt en del. Håller den skisserade tidsplanen att en första lägesrapport skall presenteras sommaren 1977? Hur blir eller hur är formerna för utredningsarbetets bedrivande? Jag har alltför ofta i olika sammanhang tvingats konstatera att kommunerna i näringslivsfrågor tyvärr har tvingats att spela den passive åskådarens roll. Låt mig bara helt kort påminna om att det finns företag inom gummiindustrin som har tappat 1000 arbetstillfällen på några få år. Och det finns kommuner som har ett så ensidigt näringsliv att det i allt väsentligt består av en ytterst dominerande gummiindustri. Ser man detta mot den tämligen självklara bakgrunden att en av hörnpelarna 164 i den kommunala ekonomin, om än mest indirekt, är näringslivet, skall KÖRD vi väl inte nu behöva utveckla effekterna för kommunerna. Därför måste kommunerna ges en plats i referensgruppen. Jag ber att få tacka för svaret även om det inte helt stämmer med innehållet i det tidigare lämnade svaret. Berörda kommuner kan inte vara nöjda med den reviderade uppfattning som kan beskrivas med den nu rätt berömda satsen ”vi nådde inte ända fram”. När utredningen nu pågår får man bara hoppas att den inte skall sluta i det nästan lika välkända uttalandet ”lycka till”, utan att den skall leda till snabba och positiva resultat för näringen och därmed för sysselsättningen och kommunerna. Den senare förhoppningen tycks industriministern och jag dock vara helt överens om.
Herr talman! Jag vill understryka vad jag har sagt i mitt svar till herr Håkansson i Trelleborg, att kommunerna kommer att bli delaktiga i detta utredningsarbete. Om vi skulle ha följt herr Håkanssons recept och utsett en representant för kommunerna i referensgruppen, hade naturligtvis de kommuner som inte blivit företrädda där känt sig vid sidan om utredningsarbetet. Metodiken måste i stället vara den att referensgruppen tar kontakt med representanter för alla berörda kommuner. Även om det finns en viss koncentration inom gummiindustrin, finns det ändå ett stort antal mindre företag. Även de kommuner där dessa är verksamma bör självfallet få säga sitt inför referensgruppen.
Herr talman! Jag tycker att vi skall hålla oss till hur själva sakfrågan skall hanteras. Jag har bara noterat att i den förra diskussionen sades det att det är självklart att kommunerna skall delta i det här samrådsarbetet, medan det i dag sägs att det är angeläget att industriverket på lämpligt sätt samråder med kommunerna i utredningsarbetet. Det är som jag ser det en viss skillnad mellan dessa båda uttalanden. Jag skall inte föra diskussionen vidare, men det hade varit fullt möjligt att Kommunförbundet hade fått svara för den kommunala samordningen till fördel för kommunernas roll och inflytande i själva utredningsarbetet.
Herr talman! Jag tror att herr Håkansson i Trelleborg inte känner till hur frågan upplevs i kommunerna. Kommunerna har ett legitimt behov att direkt delta i detta arbete. Om vi valt herr Håkanssons modell skulle kommunerna ha varit representerade av mer än ett tiotal ledamöter, och det är inte praktiskt möjligt. Vi har också en tidsplan att följa. Därför är det bättre att det kommunala samrådet får ske från kommun till kommun i regi av denna arbetsgrupp och den personal som sköter utredningen i industriverket. Om strukturomvandlingen inom gummiindustrin Om ett prototyp
Herr talman! Herr Nyquist har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till ett statligt åtagande för ett prototypstålverk av visst utförande, att uppföras exempelvis i Vikmanshyttan. Som herr Nyquist anför i sin fråga är jag mycket intresserad av de projekt som pågår för nya stålframställningsprocesser. Ett av det mest framåtsyftande är det som har presenterats av professorerna Eketorp och Strandell. Mitt intresse delas av styrelsen för teknisk utveckling som f.n. stödjer en första utredande fas av projektet. Projektet innebär inte enbart en studie av stålprocessen som sådan utan också ett försök till optimering av hela arbetsprocessen, inkl. transporter, miljö och sysselsättningsaspekter. Jag vill emellertid understryka att projektet ännu befinner sig i sin förberedande fas. Något underlag för ett beslut om byggande finns f. n. inte. Möjligheterna att successivt ta till vara utvecklingsresultaten skall dock självfallet beaktas. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag ser mycket positivt på att styrelsen för teknisk utveckling har engagerat sig i detta projekt. Jag kommer att med stort intresse följa utvecklingsarbetet. När utvecklingsresultaten föreligger får frågan om statligt stöd för att överföra resultaten till praktisk användning prövas.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Enligt länspressen uppe i Dalarna skulle industriministern för någon tid sedan ha sagt att mycket av dagens problem inom svensk industri härrör från att den tekniska utvecklingen gått ifrån de svenska företagen. Den presenterade idén med en helt ny teknik för smältprocessen — energisnål och snabb — ansågs visa en ny väg. I svaret i dag säger industriministern att den innebär ”ett försök till optimering av hela arbetsprocessen, inkl. transporter, miljö och sysselsättningsaspekter”. För min del är jag beredd att instämma i den uppfattningen, givetvis under förutsättning att projektet håller vad det lovar. Men det måste ju provas fram, helst skalenligt. Svenskarna har ju under årens lopp på sitt sätt utvecklat bessemermetoden, elektrostålugnarna och kaldougnarna. Det vore ett avgjort steg framåt om tillverkningsprocessen för stål ytterligare kunde avkortas och bli både snabbare, energisnålare och kanske t.o.m. miljövänligare. Vi kunde då få se en ny kapitalkostnadskurva, och det vore ju en intressant sak. Mot den bakgrunden tycker jag att svaret är litet vagt formulerat när det sägs att det ännu inte finns något beslut om byggande. Projektet befinner sig visserligen ännu på experimentstadiet, men jag tycker ändå att svaret kunde ha slutat i ett besked om att detta arbete på något sätt skall stimuleras utöver vad STU f.n. gör.
Herr talman! Här tillämpas den arbetsordningen att så länge ett projekt av den här karaktären är föremål för utveckling, är det styrelsen för teknisk utveckling som har tillsynen över och även resurser att stödja dylika projekt. Så snart projektet är realiserbart i praktisk användning, får man ta över det i andra former, och då kan det bli en del av näringspolitiken och industripolitiken. Så snart denna nya process visar sig praktiskt användbar är jag, som jag framhållit i svaret, beredd att förelägga riksdagen förslag om formerna för att realisera projektet.
Herr talman! Enligt forskarna kan man i denna process använda både fosforhaltig malm och lågvärdigt kol. Den reaktorsnabba processen ger också metanol. Man kan hålla med de båda förslagställande teknikerna om att forskning i löpande produktion, där man prövar nya stålkvaliteter, finns i alltför liten utsträckning i Sverige. Dessutom kanske ett skalenligt försök skulle ge möjlighet för arbetarna att för första gången få vara med om att planera och bygga den industri de skall jobba i. Det är just vad Vikmanshyttearbetarna vädjat om på första maj.

120, och anförde, Herr talman! Herr Gustavsson i Eskilstuna har frågat mig om jag är beredd att när det gäller Gränges Nyby medverka till åtgärder som tar sikte på hela sysselsättningssituationen i Eskilstunaområdet. Att den svenska stålindustrin befinner sig i en situation där strukturella förändringar är nödvändiga för att branschen skall kunna öka sin internationella konkurrenskraft synes flertalet bedömare vara överens om. Detta gäller inte minst inom det produktområde där Gränges Nyby är verksamt, dvs. produktionen av rostfritt stål. Bl. a. finns det starka skäl som talar för en ökad samverkan mellan företagen i branschen. Regeringen är beredd att stödja en ökad samordning inom stålindustrin. Jag har tidigare framhållit att strukturomvandlingen dock måste få en sådan utformning och ske i sådan takt att det ges möjligheter att bereda sysselsättning åt de anställda som berörs. Där så krävs måste kraftfulla Om hotet mot stålindustrin i Eskilstunaområdet Om hotet mot stålindustrin i Eskilstunaområdet Branschutvecklingen inom stålindustrin måste formas i nära samråd mellan alla berörda parter. För att aktivt arbeta med olika frågor i samband med de strukturella förändringar som kan aktualiseras inom stålindustrin har nyligen tillkallats en särskild arbetsgrupp. Arbetsgruppen skall sålunda medverka i arbetet med att utforma erforderliga åtgärder från samhällets sida för att åstadkomma önskvärda förändringar i vad avser bl.a. ägarförhållanden och produktionsinriktning. Gruppen skall vidare belysa de branschpolitiska, regionalpolitiska och sysselsättningsmässiga konsekvenserna av olika utvecklingsalternativ och överväga vilka särskilda åtgärder som kan komma att krävas för att säkra sysselsättningen på berörda orter. I gruppen ingår representanter för regeringskansliet, de fackliga organisationerna samt branschorganisationerna. Arbetet med analyser av näringslivets sammansättning och utvecklingstendenser samt arbetsmarknadssituationen i de aktuella kommunerna har redan inletts. Arbetsgruppen kommer att löpande hålla kontakt med berörda kommuner och länsstyrelser. Gruppens arbete syftar sålunda till att göra de mera övergripande bedömningarna av sysselsättningssituationen i berörda kommuner som herr Gustavsson efterlyser för Eskilstunas del. Därefter får behovet av arbetsmarknads och regionalpolitiska åtgärder prövas.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. I den del av svaret som är en branschöversikt betonar statsrådet de starka skälen för ökad samverkan inom stålbranschen och anmäler regeringens beredvillighet att stödja erforderlig samordning. Hur långt regeringen kan tänka sig gå säger inte statsrådet något om, men jag har heller inte frågat. Jag har observerat såväl restriktiva som långtgående uttalanden om graden i de samhälleliga engagemangen från regeringsledamöters sida. Här vill jag notera ett par positiva inslag i svar som jag fått på frågor till herr Åsling. Det ena är det jag fick i förra interpellationsdebatten i ärendet, då herr Åsling uttalade att det statliga stödet kunde ske med staten som kreditgivare eller som direkt aktiv ägare. Det aktiva ägarskapet utesluter väl minoritetsposter utan inflytande. Att fackföreningsrörelsen kommer med i en arbetsgrupp som skall verka för erforderliga samhällsåtgärder i riktning mot förändrade ägarförhållanden och produktionsinriktning tycker jag är bra. Det måste innebära att man inom fackföreningsrörelsen ansett sig ha fått garantier för att regeringen för sin del inte bara anser sig själv ha en åskådarroll utan ansvar och engagemang. Vissa yttranden utanför riksdagen har ju väckt fruktan för detta. När det gäller stålindustrin är det ju främst fackföreningsrörelsen som varit vaken för de krav som utvecklingen skulle komma att ställa. Redan år 1971 började t.ex. Metallindustriarbetareförbundet kräva planmässigt samordnade investeringar samt marknadsföring och utvecklande av nya produkter för att ge sysselsättning när den gamla produktionen sviktat. Att statsrådet Åsling inte väjer undan för behovet av förenklingar i ägandeförhållandena i riktning mot ett ökat statligt ägande skall räknas honom till godo. Men jag utgår ifrån att statsrådet är medveten om att det inom näringslivet finns raska gossar som inte har sysselsättningen som ledstjärna, utan för vilka vinsten är allt, och de kan tänkas vilja föregripa herr Åsling och hans arbetsgrupp med fusioner som ligger i linje med deras målsättningar — jag kan illustrera vad jag menar med tre namn: Vikmanshyttan, Uddeholm och Stora Kopparberg. Även på denna punkt tolkar jag dock herr Åsling positivt, och jag läser in i protokollet att jag fått ett besked om att något sådant inte skall få ske. Jag är tacksam för ett bestyrkande av att min tolkning härvidlag är riktig, eftersom det är angeläget för de anställda att få ett otvetydigt besked om att det statliga engagemang som nu anmälts innebär att en total samhällsbedömning skall få bli vägledande vid eventuella förändringar. I detta avseende inskränker jag mig inte till att bara avse Gränges Nyby, men jag utesluter inte det företaget. Det har nämligen förekommit en del tidningsuppgifter om att vissa krafter skulle skära pipor i vassen genom att förse sig med de bästa bitarna, vilket skulle medföra nedläggning av resten. Det vore bra om statsrådet kunde bekräfta att det inte kommer att bli fråga om något sådant. I dagens interpellationssvar säger statsrådet att de strukturförändringar som måste till inte får gå fortare än att det går att få fram nya jobb och att kraftiga arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska åtgärder måste sättas in där så krävs. Det låter positivt. Detsamma måste sägas om att arbetsgruppen skall arbeta i god kontakt med berörda kommuner och länsstyrelser och efter genomlysning av sysselsättningssituationen ge underlag för arbetsmarknads och regionalpolitiska åtgärder. Sammantaget och mot bakgrund av den krympning av Eskilstunaområdets försörjningsbas som jag har beskrivit i min interpellation måste detta tolkas som ett jakande svar på min fråga, om statsrådet när det gäller Gränges Nyby är beredd att medverka till åtgärder som tar sikte på hela sysselsättningssituationen i Eskilstunaområdet. Statsrådet kunde dock ha varit något mer konkret på denna punkt. Förutsättningarna är sådana att det hade varit möjligt att utan att föregripa något väsentligt i andra sammanhang ge ett klart besked om att Gränges Nyby skall ges möjligheter att leva vidare. Ligger det ett sådant besked i det svar jag har fått från statsrådet Åsling? Som arbetsmarknadsstrukturen ser ut på åtskilliga håll tycker jag att industriministern i likhet med mig närmast bör uppleva det som en lättnad att Gränges Nyby och därmed en god del av Eskilstunaortens arbetsmarknad faktiskt kan lyftas ut ur den just nu svåraste problembilden genom vissa måttliga stödåtgärder. Efter det att specialstålsutredningen presenterades i mitten av mars och jag som en följd därav ställde min interpellation har nämligen, som Om hotet mot stålindustrin i Eskilstunaområdet Om hotet mot stålindustrin i Eskilstunaområdet 170 statsrådet vet, vid Gränges Nyby utretts alternativa möjligheter att stärka företagets konkurrenskraft. Därvid har framkommit att man genom en investering i en s.k. stränggjutningsanläggning väsentligt kan sänka tillverkningskostnaderna och i kombination med den redan beslutade investeringen i Surahammar skapa en tillverkning av kallvalsad rostfri plåt som blir den effektivaste i Sverige och jämförbar med utländska konkurrenters. Kallvalsad rostfri plåt kommer icke att vara någon höglönsam produkt men ändå av stor betydelse för Sverige, inte minst genom den produktion av svetsade rör som Nyby och andra företag har. Det måste erkännas att Gränges Nyby i samverkan med de anställda trots stora personalreduceringar på ett ansvarsfullt sätt har skyddat sysselsättningen samtidigt som man haft en extremt dålig lönsamhet. Man bedömer sig inte ha möjlighet att utöver detta genomföra den beskrivna investeringen, om inte lokaliseringsstöd beviljas för densamma med ett belopp på ca 70 milj.kr. Att fortsätta tillverkningen på det sätt som sker i dag bedömer man inte som möjligt ur företagsekonomisk synpunkt. Och alternativet till stränggjutning är att köpa varmband på marknaden, vilket i sin tur försämrar Sveriges betalningsbalans med ca 100 milj.kr. och ger 500 färre arbetstillfällen vid Gränges Nyby. Investeringen i stränggjutning skulle även, framhåller man, påverka Surahammar positivt och ge ca 75 fler arbetstillfällen. Övriga konkurrenter i Sverige kommer endast att påverkas ytterst marginellt. Ett aktivt stöd för dessa planer innebär självfallet inte att problemen är ur världen för evigt, men såvitt jag kan förstå skulle det ge ett för alla parter värdefullt rådrum under något tiotal år. Herr statsråd! Har regeringen i nuvarande läge, när stålbranschen i övrigt visar upp så många problem, råd att avstå från att medverka till detta rådrum?

Herr talman! Herr Gustavsson i Eskilstuna tar här upp två skilda frågor. Den första är den principiella frågan hur det statliga engagemanget i stålindustrin skall utformas för att bidra till den som vi nu är på det klara med nödvändiga strukturförändringen. Och där vill jag säga att vi skall låta de förhandlingar som redan har inletts ha sin gång, innan vi tar upp den frågan till mera ingående diskussion. Den metodik som förespråkar att man redan innan förhandlingarna startar, eller innan de gått in i ett avgörande skede, preciserar vad man vill nå i form av andelar i ägande och ägarengagemang är att föregripa förhandlingarna. Det är en felaktig förhandlingstaktik och förhandlingsstrategi. Jag tror att man här måste gå till verket förutsättningslöst. Och jag är för min del beredd att utan hänsyn till förutfattade meningar eller gamla dogmer medverka till ett statligt engagemang i stålindustrin på den nivå som blir nödvändig för att rädda en utvecklingsduglig stålindustri åt framtiden och för att slå vakt om sysselsättningen. Låt oss alltså återvända till diskussionen om ägarengagemanget när den dagen är inne.

Men nu är situationen den att företaget inte mer än mycket preliminärt har anmält sina önskemål om statlig medverkan. Från industridepartementets sida har vi uppmanat Gränges Nyby att hålla en nära kontakt med den speciella arbetsgrupp som i samband med förhandlingarna skall bevaka struktur och arbetsmarknadsfrågorna. Vi får alltså tillfälle att bedöma dessa frågor när Gränges Nyby inför arbetsgruppen mera precist har angivit sina synpunkter och framställt sina krav på samhällets medverkan.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. När jag ställde den här frågan i slutet av mars hade den kanske en annan fräschör. Då satt José Rodriguez i häkte i Läbeck med anledning av en efterlysning av Interpol. Man visste så att säga inte vilket öde som väntade Rodriguez, om han skulle bli utlämnad till Spanien eller inte. Nu vet vi att han är på fri fot och återbördad. Det gör ju att jag egentligen inte har någon anledning att här i dag föra en diskussion med utrikesministern om fallet Rodriguez. Det var visserligen så, att José Rodriguez och hans familj enligt tillgängliga uppgifter kände sig övergivna av Sverige och skulle ha önskat en effektivare hjälp, men jag är för min del helnöjd med det svar som utrikesministern har lämnat i det stycket. Jag tycker mig kunna utläsa av svaret att utrikesministerns principinställning är att en politisk flykting som har fått fristad i Sverige skall i sådana här situationer få all tänkbar assistens, ungefär på samma sätt som en svensk medborgare. Om vi är överens på den punkten är det det viktigaste för dagen och jag är nöjd. Jag skulle möjligen vilja beröra en annan sak, och häri ligger inte den minsta förebråelse. Det är en liten reflexion som man kan göra i detta fall. José Rodriguez kom ju till Sverige som flykting och begärdes utlämnad av de spanska myndigheterna för ett försök till bankrån. Den dåvarande regeringen vägrade att lämna ut honom. Riksåklagaren lät åtala Rodriguez, som för detta försök till bankrån dömdes till ett fängelsestraff i Sverige. Han avtjänade också det fängelsestraffet här. Det lär vara så, att det var samma försök till bankrån som låg bakom Interpols efterlysning och Rodriguez rätt långa tid i häkte. Man skulle kunna tycka att Rodriguez borde ha varit avförd från Interpols register för rätt länge sedan. Om verkligen precis samma brott låg bakom efterlysningen, borde några uppgifter under mellantiden ha nått Interpol om att han redan avtjänat straffet för det brott som föranlett Interpols efterlysning. Därmed borde han också ha avförts från Interpols register. Det är möjligt att det enligt kutym och gällande regler egentligen är spanjorerna som borde ha upplyst om förhållandet, men det hade kanske också varit bra om vi från svensk sida hade lämnat sådana informationer till Interpol att det inte behövt bli någon häktning över huvud taget. § 10 Om en kampanj mot dödsstraffet
Herr talman! Herr Lidgard har i en interpellation till statsministern ställt frågan om han är villig att medverka till att vårt land tar initiativet till en kampanj mot dödsstraffet, som är avsedd att få internationell räckvidd. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Självfallet delar jag herr Lidgards syn på dödsstraffet och hans indignation inför de avrättningar som förekommer runt om i världen. Dödsstraffet är ovärdigt ett civiliserat samhälle och är den svåraste kränkningen av människovärdet. Tyvärr måste vi emellertid konstatera att vi i internationella sammanhang får oerhört litet gehör för vår uppfattning i dessa frågor. Herr Lidgard har själv erfarenheter av de svårigheter som förelåg när dödsstraffet för inte så länge sedan behandlades i Europarådets parlamentariska församling. I FN är problemen ännu större. Vi talar dess värre ofta för döva öron när vi vädjar om humanitet och respekt för människovärdet innebärande avskaffande av dödsstraffet. Det gäller att upplysa den allmänna opinionen i dessa frågor. Vi har sett exempel på hur människor har demonstrerat och krävt dödsstraff för någon som begått svåra våldsbrott. Enligt vår uppfattning kan emellertid inte det mest avskyvärda brott motivera att människor klipper av en annan människas livstråd. Som herr Lidgard själv påpekar har Sverige vid många tillfällen sökt vara pådrivande i kampen mot dödsstraffet. Det var bl.a. på svenskt initiativ som FN:s generalförsamling 1968 och 1971 antog ett par viktiga resolutioner rörande dödsstraffet. I den senare resolutionen uppställs som en målsättning att staterna skall gradvis minska antalet brott som är belagda med dödsstraff. Det sägs också att slutmålet skall vara ett fullständigt avskaffande av detta straff. Men verkligheten är inte så ljus. Man kan inte ens med säkerhet säga att utvecklingen går mot en minskad användning av dödsstraffet. På många håll ökar i stället användningen av detta straff, särskilt i tider av politisk oro eller tilltagande våldsbrottslighet. Det hängivna arbete som bedrivs av enskilda och organisationer i syfte att skapa en opinion mot dödsstraffet är mycket betydelsefullt och har regeringens fulla stöd. Regeringen kommer att noggrant undersöka möjligheterna att på nytt aktualisera dödsstraffsfrågan på det internationella planet. En möjlighet, som vi f.n. överväger, är att ta upp frågan i FN med sikte på att få den behandlad vid FN:s sjätte kongress för förebyggande av brott och behandling av brottslingar, som skall anordnas 1980. Det är ännu för tidigt att säga om denna väg kommer att visa sig framkomlig. Herr Lidgard kan vara förvissad om att vi kommer att pröva de möjligheter som står oss till buds för att avskaffa dödsstraffet. Om en kampanj mot dödsstraffet Om en kampanj mot dödsstraffet

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för det svar som jag har fått på min fråga om regeringen möjligen skulle kunna tänka sig att vårt land tog ett initiativ till en kampanj mot dödsstraffet, en kampanj som enligt min uppfattning måste få en internationell räckvidd. Jag måste säga att jag är mycket tacksam för den positiva grundsyn på angelägenheten av dödsstraffets avskaffande som kommer till uttryck i svaret, inte minst när utrikesministern slår fast att dödsstraffet är ovärdigt ett civiliserat samhälle och utgör den svåraste kränkningen av människovärdet. Jag är också glad åt att fru Söder delar min indignation över de avrättningar som förekommer runt om i världen. Det var den amerikanska avrättningen i mitten på januari detta år som blev den då aktuella bakgrunden till den interpellation som jag ställde. Naturligtvis riktade sig i första hand min indignation mot avrättningen som sådan och mot det meningslösa och avskyvärda skådespel som hade föregått själva exekutionen men också mot de hysteriska och förnedrande scener från denna som förmedlades bl.a. av televisionen. Jag tycker att man där fick avslöjat för sig bättre än på många andra sätt vilka hemska instinkter som är förborgade i människan och vilken sensationslystnad som kan komma till uttryck vid sådana här tillfällen. Sedan dess har vi fått tillfälle att ta del av två andra händelser, som i mänsklig förnedring inte står den amerikanska tragedin mycket efter, trots att inga dödsstraff utdömdes eller kunde utdömas. Jag tänker på de människor som, aningslöst hemfallna åt ingenting annat än sitt hämndbegär, en öga-för-öga-, tand-för-tand-mentalitet av gammaltestamentligt slag, ropade på dödsstraff i samband med en fransk mordrättegång och nu senast också i Tyskland i samband med Stuttgartdomarna. Och ropen och kraven på dödsstraff kommer att fortsätta. Det framgår också av interpellationssvaret. Man måste såvitt jag förstår göra något åt detta och man måste göra det med kraft och allvar, om man vill bryta trenden. Jag vill tacka för uppgiften att regeringen överväger att ta upp frågan i FN i syfte att få den behandlad vid FN:s sjätte kongress för förebyggande av brott och behandling av brottslingar. Naturligtvis har jag lagt märke till att inte ens utrikesministern känner sig riktigt säker på att det är en framkomlig väg. Men om jag inte är felunderrättad, utgår den femårsperiod under vilken FN-sekretariatet skall undersöka utvecklingen av dödsstraffet, just 1980, och det kanske på något sätt kan vara ett stöd för den svenska regeringen, om den vill ta upp saken. Frågan är ju särskilt aktuell just då. Men detta senare är trots allt en sorts teknikaliteter. Jag tror att det viktigaste som sägs i interpellationssvaret är utrikesministerns konstaterande att det gäller att upplysa den allmänna opinionen. Men det har man ju hållit på med i ett par hundra år. Noga räknat tog det väl 100-110 år i vårt eget land från det att någon juristprofessor 1861 började diskutera dödsstraffets avskaffande i en uppsats och fram till dess att man verkligen fattade ett beslut om saken. Det finns kataloger av, låt mig kalla det dödsstraffets för och dödsstraffets emot, men såvitt jag förstår har de aldrig lett till något resultat. Det är saker som har diskuterats jurister emellan och kanske ibland förts ut till allmänheten, men inte på ett sådant sätt att den allmänna opinionen verkligen har skakats i sitt innersta av dödsstraffets förfärlighet. Utrikesministern hänvisar till min egen privata lilla erfarenhet av svårigheterna i utrikespolitiska sammanhang att vinna gehör för sina synpunkter och önskemål, ja, t.o.m. att det kan vara svårt att få i gång en seriös diskussion. I Europarådet försökte jag vid ett tillfälle att argumentera ungefär efter de linjer som vi har följt här i Sverige och som lett till önskvärt resultat. Jag tyckte att jag mötte en viss förståelse hos en av delegaterna från ett annat land — jag skall inte säga vilket — ända till dess att han sade till mig: Men ni skjuter dem väl när de flyr. Det ger en kuslig relief åt det ringa allvar som man hanterar de här frågorna med på vissa håll, och det gör att jag har uppfattningen att man måste ta sig an den här frågan på ett nytt sätt, föra en ny diskussion. Hur det skall gå till är jag inte den som kan säga. Men till mina nedslående erfarenheter hör den uppenbara oviljan hos många internationella parlamentariker att gå i närkamp med problemen. Det räcker kanske med att påminna om att när man röstade om denna fråga i Europarådets juridiska utskott, höll ungefär hälften av ledamöterna sig borta från omröstningen för att slippa ta ställning. Man kryper bakom vad man kallar för den allmänna opinionen i hemländerna och bortser helt från att det är en opinion som bara låter höra av sig vid upprörda tillfällen såsom vid svåra våldsbrott, vid terroristhandlingar, vid kapningar och tagande av gisslan, osv. ”Det gäller att upplysa den allmänna opinionen”, citerade jag nyss. Jag delar således den uppfattningen, men det gäller också att upplysa dem som skall upplysa den allmänna opinionen och att sätta material i deras händer för att skapa underlag för deras verksamhet. Det är detta jag menar med en kampanj mot dödsstraffet. I vårt land är det inte särskilt modigt att stå upp och säga: ”Jag är emot dödsstraffet.” Det skapar ju inga nationella motsättningar eller förvecklingar. Men kanske just därför skulle vårt land kunna utgöra en utomordentligt god bas för en kampanj för dödsstraffets avskaffande, nota bene om vi verkligen menar allvar med vad som står i interpellationssvaret, att dödsstraff är ”den svåraste kränkningen av människovärdet”. Jag har observerat att den svenska sektionen av Amnesty International efter det att jag ställt min fråga till statsministern har kommit med en framställning till regeringen om ett bidrag för en konferens här i Stockholm vilken skulle utgöra inledningen till en världsomspännande kampanj mot dödsstraffet. Jag tycker det är ett fint initiativ som har tagits —- det ligger helt i linje med de tankegångar som har varit vägledande Om en kampanj mot dödsstraffet Om en kampanj mot dödsstraffet för min interpellation — och jag tycker också man kan säga att det ligger i linje med interpellationssvaret. Och när utrikesministern i svaret anför att det hängivna arbete som bedrivs i syfte att skapa en opinion mot dödsstraffet har regeringens fulla stöd skulle jag kunna säga: Låt detta regeringens fulla stöd ta sig det konkreta uttrycket att Amnesty International får de medel som behövs för att kunna dra i gång den här kampanjen mot dödsstraffet!

Herr talman! De exempel som herr Lidgard tog fram har upprört mig i lika hög grad som de har upprört honom. Jag tänker då på den avrättning som ägde rum i USA, men också på de scener i samband med den händelsen som publicerades i tidningar och som visades i TV. Jag vill understryka än en gång att allt detta är en fruktansvärd kränkning av människovärdet, liksom det som jag apostroferade i mitt svar, att det finns grupper av människor som t.o.m. kan demonstrera för dödsstraff mot någon människa som har begått en våldshandling. Jag kan också hålla med om att de erfarenheter vi har av internationellt arbete på det här området är nedslående. Men därför får vi inte ge upp, utan det bör tvärtom vara en uppfordran till oss att gå vidare i kampen för avskaffande av dödsstraffet. Vi bör på svensk sida gå i främsta ledet bland världens stater när det gäller denna fråga, och regeringen kommer att fortlöpande undersöka alla möjligheter att ta nya realistiska initiativ i frågan.

Jag vill understryka vad herr Lidgard sade, att sådana grupper som Amnesty International utför ett beundransvärt arbete på det här området och att vi bör stödja dem i det arbetet. Regeringen håller just nu på att undersöka möjligheterna till stöd för den konferens om dödsstraffet som man avser att hålla här i slutet av året. Vi måste också stödja andra opinionsbildare för att på sikt kunna nå verkliga resultat i strävandena att avskaffa dödsstraffet i världen.

Herr talman! Herr Hagel har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att bidra till att den imperialistiska interventionen i Zaire mot Kongos nationella befrielsefront och indirekt mot befrielserörelserna i södra Afrika fördöms och bringas att upphöra. Herr Sven Andersson i Stockholm har frågat mig vilka uppgifter regeringen har kring det utländska direkta engagemanget i Zaire samt vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att tillkännage vårt avståndstagande från utländsk inblandning. Herr Söderqvist har frågat mig hur regeringen bedömer utvecklingen i Zaire och hur den kommer att på ett internationellt plan agera för att imperialistisk inblandning i Zaire och provokationen mot Angola stoppas. Jag kommer att besvara interpellationen och frågorna i ett sammanhang. Zaire är ett av Afrikas största länder till yta och folkmängd. Genom sitt geografiska läge och sina stora naturrikedomar har det stor politisk och strategisk betydelse. Zaire spelar därför en viktig roll såväl i Afrika som i större sammanhang. Jag behöver bara erinra om Kongokrisen i början av 1960-talet, i vilken ju även vårt land kom att bli direkt engagerat genom vårt beslut att ställa en militär kontingent till FN:s förfogande. Det är därför naturligt att vi med största uppmärksamhet följt de händelser som under de senaste veckorna utspelat sig just i den provins i vilken Kongokrisen hade sitt ursprung, dvs. Shaba eller Katanga, som den förut kallades. I korthet är den bild som nu avtecknar sig av händelseutvecklingen denna. Mellan dessa förband och de zairiska regeringsstyrkorna i området har strider ägt rum alltsedan den 8 mars. Striderna har så småningom koncentrerats till områden väster om den mycket viktiga gruvstaden Kolwezi, som regeringstrupperna kontrollerar. Enligt uttalanden från den zairiska regeringens sida skulle kubanska trupper eller instruktörer ingå bland dessa invaderande förband. Det föreligger dock inga andra informationer om att så skulle vara fallet. Enligt pressuttalanden från ledare för aktionen skulle syftet med denna vara att störta president Mobutu, som man anser ha vanskött landet. Det föreligger däremot ej några antydningar om att det skulle vara fråga om ett försök att avskilja Shabaprovinsen från det övriga Zaire, såsom var fallet 1960. Man har sagt sig ej vilja skada västvärldens ekonomiska intressen i området. I detta läge har president Mobutu vänt sig dels till de afrikanska staterna via den afrikanska samorganisationen OAU, dels till vissa stater utanför Afrika, med begäran om hjälp för att kunna slå tillbaka vad som från zairisk sida betraktas som en regelrätt invasion och en aggression mot Zaires gränser och territorium. Vissa länder har beslutat tillmötesgå denna begäran från zairiska regeringen. Marocko har ställt trupper till president Mobutus förfogande, och Frankrike har medelst en luftbro transporterat de marockanska förbandens materiel till Zaire samt sänt en del militärteknisk personal dit. Även andra länder har levererat eller utlovat skilda former av materiellt bistånd. Det är uppenbart att det utländska stödet till de stridande parterna har en mycket stor betydelse för den fortsatta händelseutvecklingen. De angripande styrkornas möjligheter att uppnå sina syften måste i hög grad bli beroende av den hjälp de kan erhålla utifrån och det stöd de kan få av Zaires egen befolkning. Det är därför svårt att bedöma den fortsatta utvecklingen. Ett par slutsatser kan vi dock dra. All erfarenhet visar att utländsk inblandning i detta slag av konflikter kan få utomordentligt allvarliga konsekvenser. Särskilt beklagligt är det om vad som från början är en nationell eller lokal konflikt utvecklas till en situation där stormakterna är direkt engagerade. Härtill kommer i detta fall de svåröverskådliga följder kriget kan få för utvecklingen i hela centrala och södra Afrika. De flesta tecknen tyder på att supermakterna inte vill att konflikten utvecklas till en prestigestrid dem emellan. Till bilden hör också att de afrikanska länderna själva tillmäter principen om ländernas territoriella integritet och gränsernas okränkbarhet mycket stor vikt. De anser sig därför ej kunna stödja aktioner som kan innebära en förändring eller upplösning av existerande statsstrukturer. Försök pågår f.n. att åstadkomma en lösning på konflikten genom nigeriansk medverkan. Det är vår förhoppning att dessa ansträngningar skall ge resultat. Det måste vara en betydligt bättre och säkrare väg att söka lösa problemen i fredliga former. De afrikanska staterna själva har de bästa förutsättningarna att åstadkomma sådana lösningar.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, som jag dock har svårt att helt acceptera. När det i svaret talas om ”invaderande förband” och det omedelbart förut konstaterats att ”enligt alla förmodanden utgjordes dessa förband helt eller delvis av ursprungligen katangesiska styrkor”, har man svårt att förstå vad det är som berättigar talet om invasion. Att flyktingar återvänt hem till Shabaprovinsen, och att det bland dessa flyktingar fanns personer med militär bakgrund, har uppgetts från olika källor. Det är möjligt att den uppgiften är riktig, att en del av dem som deltar i striderna på Kongos nationella befrielsefronts sida utgörs av sådana flyktingar, men detta är verkligen ingen invasion. Jag skall senare återkomma till frågan om det folkliga motståndet mot Mobutus regim i Zaire. Jag kan heller inte acceptera att utrikesministern med upphöjd neutralitet talar om ”det utländska stödet till de stridande parterna”. Den enda part som verkligen fått och får stöd i alla tänkbara former är Mobutus korrumperade marionettregim. Talet om ”de angripande styrkorna”, dvs. att Kongos nationella befrielsefront är angripare, är en absurditet. På samma sätt gjorde USA-imperialisterna den vietnamesiska befrielserörelsen till angripare i Vietnam under en lång följd av år. I min interpellation den 12 april berörde jag den roll som marionettpresidenten Mobutu spelade i den imperialistiska aggressionen mot Angola för endast ett och ett halvt år sedan. Från Zaire invaderades Angola av zairiska trupper under vita legoknektars befäl samtidigt som reguljära trupper från Sydafrika trängde in söderifrån, från den sydafrikanska kolonin Namibia. Sydafrikanska trupper fanns också med i de förband som invaderade via Zaire. Det var ett väl samordnat angrepp för att beröva det angolanska folket den frihet och det oberoende som det kämpat så länge för och nu stod i begrepp att vinna. De bägge s.k. befrielserörelserna FNLA, under ledning av Holden Roberto, som f. ö. är svåger till Mobutu, och UNITA, under ledning av Jonas Savimbi, tjänade som skylt för den imperialistiska aggressionen. Det var då väl känt att båda dessa s.k. befrielserörelser var organiserade och underhållna av CIA. Det faktum att de samarbetade med apartheidregimen i Sydafrika var i och för sig tillräckligt för att de skulle avslöja sig och dra på sig hela det svarta Afrikas och hela den civiliserade världens avsky.

Angola fick hjälp utifrån för att försvara sin självständighet mot invaderande reguljära trupper från norr och söder. Men ingen har hittills varit i stånd att presentera ett enda bevis för att Zaire skulle ha blivit invaderat av främmande trupper. T. o. m. USA:s president Jimmy Carter sade vid en presskonferens den 22 april att hans regering inte hade — som han uttryckte det — ”något direkt bevis alls” för att kubaner skulle delta i striderna i Shabaprovinsen. Kriget i Zaire, f. d. Belgiska Kongo, är samma sorts krig som i Vietnam mot de franska kolonialarméerna 1945-1954 och mot USA:s flygvapen, flotta och markförband 1964-1973. Mobutus marionettregim i Zaire är inte mera värd än Thieus marionettregim i Saigon. Utan trupper och annat bistånd utifrån hade inte Mobutu kunnat hålla sig kvar vid makten många veckor. Inte ens med trupper och annat bistånd i stor skala från imperialisterna kan han i längden hålla stånd mot det zairiska folket. Erfarenheterna från Vietnam borde vara talande nog. Kongos nationella befrielsefront, FLNC, som leder det zairiska folkets befrielsekamp, har blivit mest uppmärksammad för folkresningen i provinsen Shaba, som tidigare kallades Katanga. Men den är ingen provinsiell rörelse, och framför allt har den ingenting gemensamt med den marionettregim som den ökände Moise Tshombe upprättade i Katanga i början av 1960-talet och som syftade till att avskilja den mineralrika provinsen från Kongo och behålla den som ett reservat för kopparbolagen och de andra multinationella exploatörerna av Katangas enorma naturtillgångar. Kongos nationella befrielsefront syftar till att röja undan Mobutus regim i hela Zaire. Alla tillförlitliga uppgifter tyder på att den har ett starkt folkligt stöd i alla provinser. Den förbereder sig på ett långt krig, förklarade dess ordförande general Mbumba i en intervju som återgavs av franska nyhetsbyrån AFP den 29 april. Han sade: ”Lokalbefolkningen sätter allt sitt hopp till FLNC.” Han sade vidare: ”F. n. hjälper vi” — alltså lokalbefolkningen —- ”dem att skydda sig mot bombraider och försöker att bygga upp en ekonomi så att folket kan existera.” Han förnekade samtidigt att fronten har några utländska militära rådgivare. Uppgifterna om antalet soldater i FLNC:s väpnade styrkor är motstridiga. Det högsta antal jag sett anges är 4 000. Men om förhållandena i Zaire liknar förhållandena i andra länder, där befrielserörelser gått till väpnad kamp mot förtryckarna, är de reguljära soldaterna endast en liten del av dem som deltar i striderna. I Vietnam fanns som bekant både reguljära trupper, regionala trupper och gerillan. Den sistnämnda bestod av bönder, som skötte sitt dagliga arbete på åkerfälten men skyddade sina byar och bistod de regionala och reguljära trupperna med livsmedel, transporter, vägbyggen och upplysningar om fiendens operationer. I Zaire har gerillan varit oavbrutet aktiv sedan 1963. Även om landet är mycket. vidsträckt och Mobutu upprätthåller en effektiv censur — f. ö. det enda som är effektivt under hans regim — har tillräckligt sipprat ut för att man skall veta att FLNC:s väpnade styrkor har ett hängivet stöd hos stora delar av befolkningen. Det bör tilläggas att stora delar av Mobutus egen krigsmakt, som lär uppgå till ca 40 000 man, betraktas som opålitliga för marionettregimen. I provinsen Shaba har några förband gått över till FLNC. Det enda förband som Mobutu sägs lita på är fallskärmstrupperna, som han till varje pris vill ha kvar i Kinshasa som det enda pålitliga inhemska skydd han har. I över hundra år har folket i vad som nu kallas Zaire varit utsatt för det mest barbariska förtryck. När Leopold II av Belgien 1896 organiserade och gjorde sig själv till ordförande för vad som så vackert kallades Det internationella förbundet för att utforska och civilisera centrala Afrika och gjorde Kongo till sin privata egendom inleddes ett kolonialvälde som överträffade alla andra i fråga om hänsynslöshet och råhet. Det var först när Belgien inte längre kunde upprätthålla sitt kolonialvälde över Kongo som det belgiska parlamentet den 19 maj 1960 beslutade erkänna landets självständighet. Patrice Lumumba bildade den 24 juni samma år den första koalitionsregeringen. Det var vid den tid då imperialisterna ändå kunde räkna med en majoritet i FN, och FN utnyttjades på det mest skändliga sätt för att störta Patrice Lumumba. I början av 1961 mördades denne store folkledare, och en ny kolonialregim upprättades. Sedan 1965 är det Mobutu som fungerar som imperialisternas marionettpresident. Det är framför allt provinsen Shaba som intresserar de multinationella bolagen och deras imperialistiska statliga redskap. Shabaprovinsen är ett av jordens mest råvarurika områden med världens rikaste kopparfyndighet, stora tillgångar på zink, tenn, silver, kobolt och industridiamanter. ”Den nu aktuella konflikten har klart visat att västvärlden i ett krisläge fortsätter att ge president Mobutu så mycket stöd att han kan hålla sig kvar vid makten, trots att hans politik lett till att landet i dag är totalt bankrutt”, skrev Olof Dahlberg i en korrespondens från Kinshasa i Dagens Nyheter den 30 april. Han fortsatte: ”Zaire har skulder i utlandet på ca 13 miljarder kronor, varav 2 200 miljoner till amerikanska och andra västliga privatbanker. Det finns andra länder som också har stora utlandsskulder.

Men Zaire är USA:s viktigaste fotfäste i Afrika. Och det är, som Olof Dahlberg skrev i den korrespondens jag just citerat, ”ingen diplomatisk hemlighet i Kinshasa att det är Washington och CIA som till sist bestämmer Mobutus öde”.

Många franska officerare är på plats. Premiärminister Leo Tindemans meddelade i början av april att 80 belgiska officerare vär i Zaire och ”fungerade som instruktörer”. Egypten och Sudan har sänt militärer till Kinshasa, ackompanjerade av krigiska uttalanden från resp. statschefer. Kongos nationella befrielsefront sade i en kommuniké den 9 april att 200 legoknektar från Uganda befann sig i gruvstaden Kolwezi i Shabaprovinsen och att det fanns planer på att transportera truppstyrkor på 20 000 man från Marocko, Uganda och Egypten för att stötta upp den murkna zairiska armén. I en kommuniké den 16 april meddelade nationella befrielsefronten att den identifierat franska soldater bland de stupade på Mobutus sida. Folkrepubliken Kina har sänt 30 ton av ” speciellt bistånd” till Mobutu. Det är också känt att Israel tidigare stött och alltjämt stöder marionettregimen i Zaire. Enligt en amerikansk tidningsuppgift har Mobutu accepterat — som det heter — ”ett sydafrikanskt erbjudande om en inte offentliggjord mängd av finansiell hjälp och drivmedel, som det är en allvarlig brist på i Zaire”. Den väpnade resningen i Shabaprovinsen och i bl.a. provinserna Nedre Zaire, Bandundu och Väst-Kasai är en intern konflikt i Zaire, men den har utlöst en stor del av den kapitalistiska världens brandkårsresurser för att hålla en av Afrikas mest korrumperade och folkfientliga regimer vid makten. Den franske presidentens möte i Dakar med ledarna för några av de tidigare franska kolonierna den 21 april var ett försök att få världen att tro att det finns ett stöd i Afrika för den aktuella interventionen i Zaire. Temat för konferensen var ”Utveckling och säkerhet”, men det blev ingen diskussion om utveckling, endast om säkerhet och endast om en speciell sorts säkerhet, nämligen säkerheten för imperialisternas marionettregimer. Hela denna intervention i Zaires interna affärer genomförs bakom en rökridå av propaganda mot Folkrepubliken Angola, Republiken Cuba och Sovjetunionen. De imperialistiska megafonerna sprider också ut att Tyska demokratiska republiken och portugisiska medborgare skulle vara invecklade i vad som nu äger rum i provinsen Shaba. Det är som en uppspelning av den gamla skivan om Vietnam, nämligen att folket inte skulle ha vare sig rätt eller förmåga att på egen hand revoltera mot outhärdliga förhållanden utan att det alltid skulle vara ett resultat av ”Mosk Under tiden kämpar Zaires folk för oberoende och fred och möjlighet att exploatera sitt lands väldiga rikedomar till förmån för det egna folket. Det är en skoningslös fiende man nu möter och som man mötte när Leopold II drev Kongo som ett privat företag. I flera tidningsrapporter nämns att franska plan bombat byar med napalm och fosforbomber. Ledande franska och amerikanska tidningar rapporterade den 20 april om att tre marockanska soldater dödat två barn i Shabaprovinsen, det ena sex år, det andra två och ett halvt. Barnen hade tydligen brustit i gråt när soldaterna våldtog deras mor. Denna incident inträffade i själva staden Kolwezi och rapporterades av utländska korrespondenter som händelsevis var där. Man kan föreställa sig vad som händer ute i byarna när marockanska, sudanesiska och andra utländska trupper och vita legoknektar drar fram utan risk för att korrespondenter från andra länder kan bevittna och rapportera om deras framfart. Vad bör då vårt land göra i denna situation? Vårt land bör i denna situation klart ta ställning för det svarta Afrikas rätt till en utveckling till fria och självständiga stater. Deklarationer som kännetecknas av till intet förpliktigande neutralitet är inget annat än stöd åt fortsatt kolonialpolitik, ett stöd åt förtryck, svält och armod.